Herr talman! Här möter vi ett problem som har ventilerats många gånger förut, nämligen frågan om man ovanpå de så att säga ordinarie investeringarna i kommunikationsverken skall lägga ett extra belopp på 10 procent. Det är 100 miljoner kronor, som sålunda skulle ställas till regeringens förfogande för att användas, därest det skulle knipa med sysselsättningen under nästa budgetår. Inom utskottet har det funnits olika uppfattningar om huruvida detta skall anses vara klokt och vettigt eller icke. Om man betraktar situationen på det ekonomiska området av i dag, kan man konstatera att det råder full sysselsättning, frånsett vissa avfolkningsbygder. Vi har en överhettad arbetsmarknad och en stark ekonomisk högkonjunktur. Det finns ingen anledning att räkna med att det skulle inträffa en recession under det budgetår som ligger framför OSS.

Man frågar sig, om det i ett sådant läge, då alla andra investeringar stoppas genom indragande av bankkrediterna, kan anses rimligt att ställa 100 miljoner kronor extra till regeringens förfogande för investeringar i kommunikationsverken. Innebär inte detta att dessa prioriteras på ett sätt som inte är adekvat med hänsyn till andra ytterst viktiga investeringsbehov? Mot detta kan som utskottsmajorite ten gör invändas, att den ifrågavarande krediten bara ställs till regeringens förfogande och att regeringen inte kommer att utnyttja den, om det inte är nödvändigt med hänsyn till arbetsmarknadens behov. Det är möjligt att regeringen förfar på detta sätt, men enligt min uppfattning bör riksdagen inte avhända sig sin rätt att pröva huruvida dessa 100 miljoner bör användas eller inte. Riksdagen är visserligen inte samlad under ett par månader på sommaren, men under den tiden lär knappast så mycket hända på arbetsmarknaden.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
Herr talman! Den 10-procentiga marginal det här gäller beslutar riksdagen om varje år, och när systemet infördes 1962 var riksdagens beslut enhälligt. Det är inte så att man här ger regeringen en blankofullmakt, utan regeringen får ett bemyndigande att utnyttja marginalen, om detta av konjunkturmässiga eller eljest särskilda skäl är påkallat. Herr Cassels anförande tycker jag närmast skulle ha utmynnat i en hemställan om att detta system avskaffades, men det har han inte velat göra. Herr Cassel har i detta läge bara velat pruta ned anslagsramen med 100 miljoner kronor. Nu tror jag dock att herr Cassel och jag kan bli överens om ett par saker. Om konjunkturläget förblir oförändrat, så kommer denna marginal inte att utnyttjas, och då kommer inte heller ett bifall till vare sig utskottets hemställan eller till reservationen att i och för sig påverka utvecklingen. Reservationen innebär därför inte någon samhällsekonomisk besparing. Här gäller det bara att man inte tycker om systemet att det finns en marginal på 10 procent för den händelse att det blir en ändring i konjunkturerna. Vidare tror jag vi kan vara ense om att det finns angelägna behov på detta område som inte kan tillgodoses. Jag vill bara ta ett exempel från televerket. Med nuvarande investeringsanslag kommer väntetiden för installation av nya telefoner och telefonreparationer att förlängas avsevärt, om inte verket får ytterligare medel till sitt förfogande. För närvarande har verket en normleveranstid, alltså för 90 procent av beställningarnas effektuering, på fem, sex veckor, och den tiden beräknas år 1971 komma att öka till upp emot tio veckor. Det råder sålunda en kraftig försening vid installation av nya telefoner, en försening som man givetvis i nuvarande läge kan vara tvungen att acceptera trots de stora nackdelar den medför. Telefoner är ju en nödvändig utrustning också inom näringslivet, och därför skapar en dylik försening stora svårigheter och gör det nödvändigt att upprätta prioriteringslistor etc.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

Herr talman! När jag lyssnar på ordföranden i statsutskottets fjärde avdelning blir jag mer och mer orolig. Herr Gustafson i Göteborg började med att tala om de ytterst angelägna uppgifter som har fått eftersättas vid televerket och han gjorde det som exempel på vilka trängande investeringsbehov som finns inom kommunikationsverken. Men genom sin borgerliga gärning vet ju herr Gustafson mycket bättre än jag — och troligen också bättre än de flesta andra i denna kammare — vilka oerhört angelägna kreditanspråk från näringslivets sida som bankerna nu är tvungna att stryka ett streck över. Här låter det som om man oavsett utvecklingen på arbetsmarknadsfronten borde försöka nalla av de 100 miljonerna för att göra investeringar i kommunikationsverken. Men detta sker i så fall på bekostnad av övriga investeringar inom näringslivet och andra behov, som också är utomordentligt angelägna. Nu är det klart att en sådan här åtgärd inte i och för sig, under förutsättning att regeringen inte använder sitt kreditiv, innebär någon besparing. Och man frågar sig då, varför regeringen inte skulle få fullmakt att använda de 100 miljoner kronor som det gäller. Ja, har man en kolartro på att regeringen i alla sammanhang gör det som är förnuftigt, kan man ju ge regeringen fullmakten, men någon sådan kolartro har icke jag.

Herr talman! Jag tvingas upprepa vad jag yttrade i mitt första anförande, nämligen att den aktuella marginalen skall få användas endast när detta av konjunkturmässiga eller eljest särskilda skäl är påkallat. Att herr Cassel gör gällande att det tydligen är meningen att man skall kunna nalla av dessa pengar oavsett hur konjunkturerna utvecklas måste bero på att han var så ivrigt sysselsatt med att förbereda sin replik att han inte lyssnade på vad jag sade.
Tvärtom, herr talman! Jag var ivrigt sysselsatt med att lyssna på vad herr Jag ville erinra om att det i detta sammanhang inte gäller att tänka på det behov av telefoner som kan föreligga. Skall regeringen ha denna fullmakt, skall den, såsom ursprungligen var meningen, vara knuten till en situation där man av arbetsmarknadspolitiska skäl är tvungen att göra nya insatser.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att ställa något yrkande om ökat eller minskat anslag utan närmast därför att jag inte tidigare har haft möjlighet att framställa en vädjan till kommunikationsministern vad det gäller skötseln av postverket. Vi hade en gång i tiden ett sådant postverk här i landet att vi kunde säga »säkert som ett brev på posten». Tyvärr har situationen nu blivit sådan att vad utskottet här skriver måste vara byggt på någon felaktighet åtminstone vad slutledningarna beträffar. Man säger att postverket har »en skyldighet i princip att bl.a. genom. ett över hela landet utbrett nät av postanordningar erbjuda erforderlig postal service ävensom att uppehålla denna service också i områden i vilka rörelsen inte är bärkraftig». Vidare sägs att man skall rationalisera och vidtaga sådana åtgärder att postverkets service fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är tacknämligt att man gör vad man kan på landsbygden, men det finns ju även städer och tätorter. Vi kunde finna oss i att post inte delas ut på söndagarna — det tycker jag är fullt riktigt — och vi kunde också finna oss i att exempelvis postutdelning skedde en gång om dagen. Men när det går så långt att postverkets folk kommer med en postsäck kl. 8 på morgonen och låser fast den på ett värmeelement i portgången och det sedan dröjer upp till tre å fyra timmar innan posten delas ut, får man en känsla av att det måste vara fråga om någon felrationalisering. Vi kan inte fortsätta att ha ett postverk som fungerar så dåligt som för närvarande är fallet. Var kan felet till detta ligga? Alla blir vi äldre och äldre, men avstånden till serviceorganen blir längre och längre. Det får vi uppleva dagligdags. Pensionärer, partiellt arbetsföra och andra behöver också postservice; i varje fall försöker de ta sig fram till posten för att få ut sin pension. Jag har en känsla av att det här också föreligger något fel. Tidigare var det en mycket förnämlig personal som skötte postgången i landet och den fackliga organisationen, Postmannaförbundet, hade stor ära och heder av denna. Numera engageras tydligen personalen mera slumpartat och resultatet har också blivit därefter. Låt mig ställa en fråga till dem som har ansvaret för personalrekryteringen: Skulle det inte vara möjligt att ansvariga inom verket tog kontakt med exempelvis nuvarande Postförbundet, där det finns personal av den gamla stammen som såg till att det låg en verklighet bakom uttrycket »säkert som ett brev på posten»? Vore det inte möjligt att resonera med dem som driver postverket, så att vi kunde få en bättre service än för närvarande? Det skulle kanske inte vara så dumt om postverkets generaldirektör i varje fall under någon tid själv skulle handlägga postverkets organisationsuppgifter beträffande utbärningen. Jag vill inte begära för mycket och det vore kanske att sträcka sig för långt, men om man toge kontakt med personalorganisationerna, skulle vi kanske kunna få en förbättring. Möjligen är det förmätet att framställa ett sådant önskemål, men jag har inte förut haft tillfälle att framföra det till den nye kommunikationsministern — jag förutsätter att han har sinne för service — och vi kanske på det här sättet skulle få fram en service som verkligen fungerar.

Samtidigt måste vi ta hänsyn till inte minst pensionärer och handikappade. Även om det propageras för att man skall vara frisksportare och gå långa vägar, kan avstånden dock för många bli alltför långa och betungande. Herr talman! Jag har med dessa ord velat uttala en vädjan, vilken jag hoppas skall nå fram till postverkets högsta ledning.

Herr talman! Under denna punkt i statsutskottets utlåtande nr 9 behandlas också ett par motioner, I: 83 av herrar Nils Nilsson och Stefanson och II:96 av herr Boo och mig själv. I detta motionspar har vi upprepat vad vi motionerat om under både 1968 och 1969. Vi begärde i motionerna att åtgärder skulle vidtagas för en elektrifiering av järnvägslinjen Borlänge—Mora. Som framgår av utlåtandet har statsutskottet, liksom vid de båda tidigare tillfällena, avstyrkt motionerna. Vi har emellertid ansett saken så angelägen att vi har velat föra fram den motionsledes även till årets riksdag. Frågan om elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora var aktuell redan i samband med att man elektrifierade bandelen Krylbo—Borlänge, men av någon anledning sköts den då på framtiden; det sades att den skulle genomföras i något senare sammanhang. Detta sammanhang har ännu inte inträffat. Det finns flera motiv för att tiden nu borde vara inne att utsträcka elektrifieringen ända upp till Mora. Vi har anfört några skäl i våra motioner, och jag vill understryka ett par synpunkter. Allra främst menar vi att en elektrifiering skulle medföra ökad driftsäkerhet. Det är känt att de dieseldrivna persontåg som går upp till Mora rätt ofta blir föremål för driftstörningar. Senast i går, när jag skulle resa ned med tåget »Siljan>, var detta ställt åt sidan på grund av en skada och ersatt med ett vanligt dieseldrivet loktåg till Borlänge och sedan med ellokståg till Stockholm efter byte vid stationen i Borlänge. Vi tror också att det är viktigt att söka komma dithän att man kan använda den inhemska elkraften i stället för att vara tvungen att utnyttja importerat bränsle för dieseltågen, Vidare anser vi att det borde finnas möjligheter att snabba upp persontågsförbindelserna ytterligare, om en elektrifiering verkställdes upp till Mora. I denna bygd är det ett mycket starkt önskemål att få ännu snabbare förbindelser med Stockholm och övriga delar av landet. Vad beträffar godstransporterna har vi pekat på — vilket väl också är känt — att man räknar med ökade transporter av virke och trävaror. Detta kommer att bli fallet i ännu större utsträckning när flottningen i Dalälven definitivt upphör innevarande år. SJ och de stora skogsbolagen har träffat överenskommelser om kontinuerliga virkestransporter på järnväg, och det innebär bl.a. en ökad belastning på bandelen Mora—Borlänge. Det krävs därför en ökad kapacitet, som enligt vår mening skulle komma till stånd genom en elektrifiering av denna bandel. Mora har nämnts som en Pprioriteringsort i lokaliseringshänseende. Det innebär att man skall satsa på en sådan ort i flera avseenden. Detta har betydelse inte bara för centralorten utan för hela den norra delen av Kopparbergs län. Mora har blivit och kommr ännu mer att bli en särskild centralort för denna länsdel, och det är därför viktigt att kommunikationerna dit är de bästa möjliga. Jag vill gärna understryka att detta är ett intresse inte bara för Mora utan för samtliga kommuner i länets norra del. Jag tror också att en elektrifiering av bandelen skulle medföra avsevärda fördelar för de kommuner som ligger efter linjen Borlänge—Mora, i synnerhet som också turistströmmen på många håll är betydande till dessa trakter. Utskottet skriver nu: »>Utvecklingen i olika avseende bedöms emellertid alltjämt, enligt vad utskottet inhämtat, inte bli sådan att en elektrifiering av bandelen f.n. är tillräckligt motiverad.> Från denna utgångspunkt avstyrker man våra motioner. Jag vill gärna ta fasta på ordalydelsen att en elektrifiering inte >f.n. är tillräckligt motiverad>. Jag hoppas och tror att trafiken på denna bandel kommer att utvecklas så, att en elektrifiering i enlighet med motionsförslaget blir motiverad. En sådan skulle främja en positiv utveckling för kommunerna i hela den övre delen av Kopparbergs län. Skall man satsa på Mora som Pprioriteringsort vid en utökad lokalisering är det viktigt att man beaktar kommunikationernas, i all synnerhet järnvägsförbindelsernas, betydelse i sammanhanget. Efter att ha framfört dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 83 och II: 96.

Herr talman! Den elektrifieringskalkyl som har gjorts för denna bandel har inte visat att det finns tillräckligt underlag för en elektrifiering för närvarande. Men jag vill — vilket också herr Jonsson i Mora gjorde — understryka att utskottet har skrivit att elektrifieringen »för närvarande» inte är motiverad.

Herr talman! I ett motionspar med herr Olle Eriksson som undertecknare i första kammaren och mig i andra kammaren här hemställts att riksdagen låter statistiska centralbyrån redovisa hela inrikessjöfarten för att därigenom klarlägga om vägarna till lands kan avlastas en del trafik. Detta är en mycket stor fråga, men jag skall ändå fatta mig kort. Det har sagts mig att utskottet har blivit något irriterat av vissa formuleringar i motionerna beträffande denna frågas tidigare behandling. På grund av sjukdom fick jag motionen utskriven så sent att jag inte hann göra den nödvändiga putsning som kunde ha uteslutit dessa för sakens skull mycket onödiga, irriterande satser, vilket jag beklagar. Jag är emellertid alldeles övertygad om att jag är ute i ett angeläget ärende. Trängseln och slitaget på vägarna gör att vi måste överväga en avlastning. En sådan kan möjligen åstadkommas genom att de mindre vattenvägarna bättre utnyttjas, såsom sker på andra ställen i världen. Vi har hemställt att riksdagen skall begära en utredning av denna fråga. Vi anser det vara nödvändigt att göra en analys av sjötransporternas inverkan på landsvägstrafikens utveckling, och i det sammanhanget bör även frågan om kostnaderna utredas. Detta är som jag förut sagt en stor fråga, och det blir säkerligen nödvändigt att åstadkomma en lösning av den, om vi i framtiden skall behärska våra trafikproblem. Utskottet anser — av förståeliga skäl — att motionen med hänsyn till det beslut som fattades mycket sent under fjolårets riksdag inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag ämnar inte heller mot utskottets enhälliga utlåtande ställa något yrkande om bifall till motionen. Men jag anser frågan vara så betydelsefull att den måste återkomma. Det är möjligt att jag får tillfälle att medverka härtill — det vet jag ingenting om, eftersom vi nästa år får en ny riksdag och jag inte heller vet om jag får leva till dess. Lastbilarnas och de stora långtradarnas andel i olycksfallsfrekvensen på vägarna är i dag skrämmande stor. Alla som färdas på vägarna vet hur farligt det är att köra om exempelvis en långtradare. Kunde man åstadkomma en avlastning från vägarna av dessa transporter, vore mycket vunnet. Detta är inte främst en ekonomisk fråga, men enligt vad sakkunniga sagt om kostnaderna för sjötransporterna förefaller det som om mycket vore att vinna även ekonomiskt på en sådan omfördelning. Det är därför angeläget att det kommer till stånd en undersökning om vad detta kan betyda. Denna motion är stor och vidlyftig, men den är ute i ett så angeläget ärende, att jag tror att den så småningom kommer att leda till ett resultat. Får jag tillfälle härtill skall jag återkomma i detta ärende. Årets motion kan möjligen bidra till att hålla diskussionen vid liv. Min rekommendation i dag är att de ärade ledamöterna av denna kammare läser och begrundar motionen. Eftersom jag ser att kommunikationsministern är närvarande i kammaren, vill jag rikta denna maning även till honom. Jag tror att det finns anledning att göra sådana här analyser, varigenom vi därigenom så småningom kan komma fram till ett beslut som medför fördelar för hela trafikutvecklingen i landet. Herr talman! Jag har alltså inget yrkande.

Herr talman! De frågor som berörs i herr Dockereds motion var föremål för behandling inte mindre än två gånger under fjolårets riksdag, den andra gången så sent som den 11 december 1969, då utskottet efter en synnerligen ingående behandling kom till det resultatet att motionen inte kunde tillstyrkas.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

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 32 angående huvudmannaskapet för mellanskolan är enhälligt. Det hade väl inte behövt sägas något om utlåtandet, om det inte varit för några omständigheter i samband med frågan om namnet på den kommande skolan, som hitintills kallats >mellanskolan>. Så kallas den också i propositionen om huvudmannaskapet. Frågan om namnet togs upp redan i proposition 140 år 1968 angående riktlinjer för det frivilliga skolväsendet, varvid som tänkbara möjligheter bl.a. nämndes namnen <»ungdomsskola>, »gymnasium>, eventuellt >gymnasieskola>, och >»mellanskola»>. Statsutskottet uttalade i sitt utlåtande nr 195 år 1968, att utskottet bland de namnförslag som redovisats i propositionen för sin del funnit >gymnasium> vara att föredra. Utskottet ansåg att riksdagen borde ge denna uppfattning till känna för Kungl. Maj:t, och så skedde också. Så gick tiden, månad lades till månad, och det s.k. arbetsnamnet »mellanskolan» användes mer och mer i förarbetet för den nya gymnasiala skolan. Kungl. Maj:t underlät att ta ställning i namnfrågan trots riksdagens skrivelse med den klara rekommendationen. Även i årets proposition angående huvudmannaskapet för mellanskolan, som vi alltså nu behandlar, fortsatte Kungl. Maj:t envist att behålla benämningen >»mellanskolan>. I det läget blev följden en motion som gick ut på att riksdagen skulle skicka en ny skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om att >gymnasium> skulle införas som officiell beteckning på skolformen. Med anledning av detta motionsyrkande hänvisar statsutskottet i förevarande utlåtande, nr 32, till den ståndpunkt som statsutskottet intog redan 1968 och framhåller att det av många skäl är önskvärt att namnfrågan bringas till en lösning. Utskottet anför att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t detta till känna som sin mening.

Som jag framhöll redan vid riksdagsbehandlingen i december 1968 är >gymnasium> ett sedan länge känt och accepterat namn på den skola som ligger över primärutbildningen.

Det sista namnet tycker jag och många andra vore bättre och riksdagen har ju också i första hand uttalat sig för det. Det vore intressant om utbildningsministern ville ge oss en förklaring.

Herr talman! Det måste hälsas med stor tillfredsställelse att debatten om huvudmannaskapet för den gymnasiala skolan nu får anses vara avslutad. Att primärkommunen har blivit huvudman anser jag vara mycket värdefullt — jag tror det är en alldeles riktig lösning som man har kommit fram till. Det finns emellertid vissa undantag från detta generella ståndpunktstagande. Att vårdutbildningen har ställts utanför tycker jag är helt i sin ordning, och jag har inte anfört någon annan mening vare sig motionsledes eller i utskottet. Landstingen är huvudmän för den personal som där utbildas, och jag tycker det är riktigt att landstingen också handhar utbildningen. Beträffande huvudmannaskapet för jordbrukets, trädgårdsnäringens och skogsbrukets yrkesskolor tycker jag dock det finns anledning att sätta några frågetecken. Om jag har förstått saken rätt kommer den grundläggande skogsbruksutbildningen — det är den jag närmast tänker på — så småningom att infogas i gymnasieskolan och bli en utbildningslinje där. Då tycker jag det vore värdefullt om den utbildningen finge samma huvudman som den övriga gymnasiala utbildningen. Jag ville på den punkten fråga utbildningsministern, om han emotser en utveckling i den riktningen eller om han menar att den ordning som inrymmes i propositionen är definitiv.

Jag tror att skäl talar för att den sammanförs med gymnasieskolans yrkesutbildning i övrigt och att det därför hade varit bättre om den hade fått föras in under det primärkommunala huvudmannaskapet. Jag har inte velat framställa något yrkande, men det skulle vara intressant att höra hur utbildningsministern ser på denna sak, ifall han vill säga något om den utveckling man här kan förutse.
Herr talman! Det vore väl fel av mig att efter att det har lagts fram en proposition och ett enhälligt utskottsutlåtande ta upp en diskussion om nya ting beträffande huvudmannaskapet. Propositionens förslag ligger, utskottet har anslutit sig till riktlinjerna i den, och nu får vi arbeta efter dem. Jag har begärt ordet bara för att mycket kort svara herr Nordstrandh i namnfrågan. Jag skall inte dölja att jag personligen har haft starka sympatier för namnet »mellanskola>, men jag har lyssnat på den argumentering som utskottet har fört för namnet »gymnasium>. Jag tyckte i varje fall inte om slutet på ordet, utan fann att »gymnasieskola> var något bättre. På detta sätt tillmötesgår jag till 98 procent vad utskottet har krävt. Jag hoppas att det skall tillfredsställa även herr Nordstrandh, så att vi inte behöver gräla om detta nu i sista stund. Trots allt är ju inte namnfrågan den allra viktigaste i sammanhanget, utan vi har större problem att diskutera i framtiden på gymnasieskolans område.

Herr talman! Jag skall gärna diskutera de stora problemen med herr utbildningsministern när vi får tillfälle till det. Detta problem är kanske inte av den allra största storleksordningen, om det över huvud taget är något problem, men det är en relativt viktig fråga. En benämningsfråga har onekligen sin betydelse inte minst genom sin makt över tanken. Jag sade i mitt första anförande att jag och andra, vare sig vi vill det eller inte, nu är nödsakade att acceptera namnet »gymnasieskola> och försöka göra det bästa möjliga av den beteckningen.

Även detta faktum tycker jag hade bort vägas in i vågskålen, när utbildningsministern skulle bestämma sig för gymnasieskola eller gymnasium, och hade bort leda honom till att ta det som av riksdagen enhälligt rekommenderats, nämligen gymnasium. Men nu är här inte något annat att göra än att acceptera detta beslut, även om jag inte kan säga, att det är det visaste beslut som utbildningsministern hitintills har fattat.
Herr talman! Jag går upp i talarstolen för att försöka undanröja eventuella missförstånd. Riksdagen har inte kategoriskt sagt att den nya skolan skall heta gymnasium, utan riksdagen har sagt att av de olika namn som nämnts är ordet gymnasium att föredra. Det som är det verkligt viktiga i denna del av dagens utlåtande är understrykandet av att namnfrågan bringas till en snar lösning. Det har skett nu, och jag tror att det finns all anledning från riksdagens sida att uttala sin tillfredsställelse med detta. För min egen personliga del betraktar jag ordet gymnasieskola som precis lika bra och kanske i många avseenden bättre än ordet gymnasium.
Herr talman! Det är roligt att höra deklarationer, och även minoritetens deklarationer i fråga om vad man tycker i detta avseende bör ju komma till uttryck. Nu har det alltså skett. Jag skulle emellertid vilja fråga: Vad är det för skillnad på att säga att riksdagen vill ha ordet gymnasium och på att riksdagen bland de olika namn som fanns i 1968 års proposition funnit gymnasium vara att föredra? Är det inte ett uttalande av riksdagen för gymnasium i första hand? Det kan ju ingalunda vara ett uttalande för gymnasium i andra, tredje eller fjärde hand.
Herr talman! Andra avdelningens vice ordförande bortser här ifrån att detta är ett ärende som Kungl. Maj:t ensam har att avgöra. Det är inte en fråga, där riksdagen enligt konstitutionen har att besluta. Kungl. Maj:t har avgörandet och riksdagen kan rekommendera, vilket också skett.
Herr talman! Därmed har alltså herr Alemyr, avdelningens ordförande, deklarerat, att han för sin del finner Kungl. Maj:t vara visare än riksdagen och därmed visare än han själv som är en del av riksdagen.

Herr talman! I statsutskottets förelig gande utlåtande behandlas frågan om tillsättandet av en ny försvarsutredning. Enighet råder inom utskottet om att en ny försvarsutredning skall tillsättas under innevarande år. Den nuvarande försvarsbeslutsperioden utgår den 30 juni 1972. Hur verksamheten skall inriktas därefter måste klarläggas för de planerande myndigheterna senast andra halvåret 1971. Helst borde försvarsutredningens förslag föreligga redan våren 1971. Tyvärr har inom regeringspartiet funnits delade meningar om värdet av en ny försvarsutredning. Då vågskålen nu vägt över till förmån för förslaget att tillsätta en ny sådan utredning är detta att hälsa med tillfredsställelse. Det är i hög grad önskvärt att den tidigare enigheten i försvarsfrågan kan återvinnas. Vårt försvars främsta uppgift är att vara fredsbevarande. Endast ett starkt försvar kan inge stormakterna en sådan respekt för vår neutralitetsvilja och för vår förmåga att stå emot påtryckningar att de, även i svåra orostider, avstår från angrepp eller annan aggressivitet mot oss. Det måste stå klart för alla, att vi menar allvar med vår inriktning på neutralitet och att vi målmedvetet skapar goda försvarsresurser. Vår egen försvarsvilja påverkas också i hög grad positivt om enighet kan uppnås om vårt försvars styrka och kostnaderna härför. Det är därför förvånande att socialdemokraterna avvisar de borgerliga partiernas förslag att en ny försvarsutredning tillsätts snarast. Skälen anges främst vara att perspektivplaner för det militära försvaret och civilförsvaret kommer att vara klara först i mars 1971 och att det egentliga arbetet i en försvarsutredning inte kan påbörjas förrän dessa planer föreligger. Till detta vill jag bara göra den kommentaren, att försvarsministern varit väl medveten om att nuvarande försvarsperiod utgår 1972 och därför bort tillse att erforder ligt grundmaterial finns för att ge en parlamentarisk försvarsutredning nödig tidsram för sitt arbete. Nu nödgas vi alltså godtaga att grundmaterialet, perspektivplanerna, inte föreligger förrän i mars 1971. Enligt vår mening bör ändock försvarsutredningen tillsättas omgående. Al erfarenhet visar att det tar avsevärd tid att tränga in i försvarsproblematiken och granska det material som ligger till grund för perspektivplanearbetet. Utredningen måste få möjlighet att arbeta självständigt, ha rätt och tid att anlita egen expertis och infordra de uppgifter från myndigheter och andra som den anser sig behöva. Den måste få tid och möjlighet att självständigt bilda sig en uppfattning om behov och resurser. Det nya och avsevärt ändrade systemet för planering av försvarsmakten gör det, i varje fall vid övergången, svårare än tidigare att analysera fram olika resursnivåers genomslag på den framtida försvarseffekten. Herr talman! Enligt min mening talar alla sakskäl för att en ny försvarsutredning tillsätts snarast. Jag vill dock uttrycka förhoppningen att även socialdemokraterna, oavsett vem som sitter i regeringsställning år 1972 då nuvarande försvarsbeslut utlöper, eftersträvar politisk enighet om ett starkt, fredsbevarande försvar.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

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 33 behandlar de motioner i vilka det föreslås att en parlamentarisk försvarsutredning snarast skall tillsättas. Representanterna för de tre oppositionspartierna i utskottet hävdar i den reservation, som är fogad till utlåtandet, att denna utredning snarast bör tillsättas. Majoriteten i utskottet anser däremot, att det räcker om utredningen tillsätts i höst efter valet. Det är visserligen fråga om en tidsskillnad på bara några månader, men jag hävdar bestämt att mycket skulle vinnas om utredningen snarast bleve tillsatt, och jag skall redovisa några av de skäl som talar härför. Enligt vad som framkommit vid utskottsbehandlingen — det redovisas för övrigt i utlåtandet — avser man att den nya försvarsutredningen mer än tidigare utredningar skall koncentrera sitt arbete på försvarets inriktning på lång sikt, och de förslag som utredningen skall lägga fram bör vara grundade på denna inriktning.

Och det är viktigt att detta studiearbete kommer i gång så snart som möjligt. Jag vill också understryka att en stor del av detta bakgrundsmaterial — jag tänker då på luftförsvarsutredningen, utredningarna på värnpliktsområdet och handräckningsutredningen — finns tillgängligt redan i vår. Som jag sade är tidsplanen mycket pressad. Utredningen borde vara så långt framme hösten 1971 att dels en offentlig debatt om huvudpunkterna i förslaget bör kunna äga rum innan riksdagen behandlar förslaget våren 1972, dels att de militära myndigheterna med ledning av försvarsutredningens förslag kan arbeta fram erforderligt underlag för budgeten 1972/73. Visserligen kommer perspektivplanerna inte att finnas tillgängliga förrän den 1 mars 1971, men med tanke på att utredningens ledamöter vid den tidpunkten dels måste vara väl insatta i problematiken kring perspektivplanerna, dels också ha god kännedom om övrigt bakgrundsmaterial är det ingen tid att missa. Om en del av ledamöterna inte tidigare har deltagit i någon försvarsutredning, torde en del studiebesök också bli nödvändiga för att man i utredningen skall kunna nå ett så bra resultat som möjligt. Dessa studiebesök bör kunna äga rum på våren och försommaren i år. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Det finns i detta utlåtande ett särskilt yttrande som jag vill kommentera med några få ord. I statsverkspropositionen aviseras ett förslag om att lokalhållningsskyldigheten för underrätterna, som för närvarande åvilar primärkommuner och specialkommuner, skail överflyttas till staten fr.o.m. januari 1971. I en motion i ärendet framhålls att beslut inte bör fattas förrän en proposition med kostnadsberäkningar och lagförslag läggs fram. Man anser att väsentliga problem inte alls berörs i statsverkspropositionen. Statsutskottet har emellertid kommit till den uppfattningen att det är möjligt att nu ta principiell ställning i sakfrågan för att senare avgöra metoderna för övertagandet. Denna uppfattning biträds också av oss som står bakom det särskilda yttrandet. Vi har dock velat bestämt framhålla att vi förutsätter att kommunerna får ersättning för befintliga tillgångar, att sålunda dessa inte indras till statsverket utan ersättning. Förhållandena i olika kommuner är mycket skiftande, och det är angeläget att övertagandet sker på grunder som uppfattas som rättvisa. Genom ett särskilt yttrande och genom detta inlägg har vi velat markera denna förutsättning.

Herr talman! Utskottet har som synes enhälligt tillstyrkt förslaget om ett principbeslut att staten skall överta lokalhållningen för underrätterna eller, om man vill uttrycka det på det sättet, befria kommuner och specialkommuner från skyldigheten att hålla lokaler för de nu helt statliga domstolarna. Utskottet har därmed inte på något sätt tagit ställning till frågan om hur tingshus m.m. skall överföras från en form av samhällsägande till en annan. Det borde räcka med detta konstaterande och saken borde därmed ha varit utagerad. De borgerliga representanterna i utskottet har emellertid fogat ett särskilt yttrande till utlåtandet, en brasklapp — förmodligen inte därför att de därtill varit nödda och tvungna utan för att de vill hålla lågan levande fram till det slutliga avgörandet. Men vad vet jag? Vi är alla, även de som står bakom det särskilda yttrandet, helt obundna i det läge som kan komma att uppstå när vi så småningom får lagpropositionen. Det enda jag vill påpeka är att ordet »konfiskation> kanske är egendomligt i detta sammanhang. Det leder tanken till att staten skall ta någon egendom från någon. I denna diskussion skulle man tvärtom kunna ställa frågan: På vilket sätt skall kommunerna betala för att bli av med sin lokalhållningsskyldighet? Jag ställer inte den frågan, men det kunde vara lika befogat att göra det som att föra in begreppet konfiskation i diskussionen — detta sagt för att få litet mera balans i argumentationen. Emellertid är väl en diskussion i dag onödig. Vi är alltså eniga om det förslag som regeringen har lagt fram, och vi får lagpropositionen snart; den lär komma i form av en lagrådsremiss redan före påskhelgen. Vi har således möjligheter att återkomma i själva sakfrågan.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 11, som vi nu har att behandla, avser ett förslag till beredskapslagstiftning som skall möjliggöra införande av elransonering. Denna fråga har varit uppe här i kammaren vid ett par tillfällen under de senaste veckorna, och det har redan sagts mycket om problemen i detta sammanhang. Jag skall därför försöka fatta mig kort. Vi reservanter har för det första framhållit en synpunkt som vi tycker är mycket betydelsefull, nämligen att man skall ta lärdom av den inträffade situationen. Det finns många som anser att man skulle ha kunnat förutse den svåra belägenhet som man nu har hamnat i på ett tidigare stadium, kanske redan i höstas, och att man därför skulle ha kunnat verka för sparsamhet i stället för att propagera för ökad förbrukning. Vi har sett det som väsentligt att man, för att kunna ta lärdom av situationen, utreder och klarlägger bristerna i planeringen och i prognosverksamheten. Det är ju alldeles tydligt att sådana måste föreligga; eljest skulle man inte ha hamnat i denna svåra bristsituation. Det kan inte bara vara fråga om ogynnsamma omständigheter som inte kunnat förutses. Att man skall utreda, klarlägga och försöka ta lärdom är alltså vår önskan. För det andra har vi sagt att man i samband med ransoneringen, som nu måst utformas mycket hastigt och provisoriskt, måste sträva efter att undvika störningar i produktionen. Jag vill ta kammarens tid i anspråk med ett ci tat ur ett meddelande som jag har fått från Skog-Press: >Med nuvarande stabila läge på världsmarknaden kommer varje produktionsinskränkning inom skogsindustrin, som kan bli följden av en ev. nödvändig elransonering, att utöver de negativa konsekvenserna för den önskvärda ekonomiska konsolideringen inom branschen självfallet också att medföra en nedgång i vår export och därmed risker för en ytterligare försämring av vår ogynnsamma handelsbalans, säger Skogsstyrelsen i en skrivelse — — — till Vattenfallsstyrelsen. Till dessa ekonomiska avbräck för skogsnäringen och samhället kommer inom de av höstens stormfällningar drabbade skogsområdena den ökning av de redan förorsakade katastrofskadorna som uppkommer om skogsindustrierna — och främst då sågverken — skulle genom driftsinskränkning tvingas minska sin virkesmottagning. Stormhärjningarna hösten 1969 utgjorde en naturkatastrof av en storleksordning som svenskt skogsbruk aldrig tidigare varit utsatt för.

Ett annat exempel på svårigheterna med att hastigt utforma en elransonering ges i en artikel i Nerikes Allehanda i dag under rubriken »Elsparandet stör produktionen». Jag citerar ur den: »Ett företag som helt kan klara sin kraftförsörjning på egen hand får inte göra det. Man måste skära ned fyra procent av fastställd bassiffra på förbrukningen. Trots att man inte köper någon kraft utifrån och därmed inte på något sätt belastar elnätet. — — — Är det ransoneringen som är det väsentliga eller är det lojaliteten? undrar flera industrier.» Av artikeln framgår inte om dessa producenter har möjlighet att överföra den av dem producerade elkraften till elnätet, men av yttrandet skulle man kunna förmoda att så inte är fallet. Då ställer man sig undrande till om det verkligen är nödvändigt att hindra dem från att producera elkraft.

Herr talman! Det beslut som vi skall fatta i dag kommer att möjliggöra den elransonering som väl nu är nödvändig och tycks komma att beslutas i extra konselj omedelbart efter riksdagens klarsignal i denna fråga. Det råder enighet inom utskottet om att ransoneringen är nödvändig, men vi reservanter har velat göra en liten randanmärkning mot ansvariga myndigheters sätt att alltför sent ingripa med åtgärder i elbesparande syfte. Här vilar ett tungt ansvar på både statens vattenfallsverk, statsrådet Wickman och industridepartementet. Reservanterna vill i första hand ha en analys av orsakerna till det sena uppvaknandet och den bristfälliga planeringen samt av beredskapen för torrår helt enkelt för att undvika ett upprepande 1970 och 1971. Jag finner det ganska märkligt att utskottsmajoriteten inte har kunnat tillstyrka denna begäran särskilt som generaldirektören i vattenfallsverket i en artikel i tidningen »Affärsvärlden» om elkraftsituationen den 4 mars i år faktiskt har begärt en sådan utredning. Jag citerar: »En annan sak är att när vårfloden kommit och vi kan summera upp erfarenheterna från 1969/70, så återstår det att överväga i vilken utsträckning vi bör förstärka beredskapen mot svåra torrår. För Vattenfalls del skall vi återkomma till detta i höstens anslagsskrivelse.» Vattenfallsverket vill alltså ha en sådan här analys av den uppkomna situationen i syfte att hindra ett upprepande av vad som nu hänt. Det kan väl inte anses otillbörligt att man låter några opartiska personer biträda vattenfallsverket i denna analys. Det är egentligen vad vi begär. I propositionen 33, som ligger till grund för andra lagutskottets utlåtande nr 11, säger departementschefen, att det hade krävts ytterligare några hundra miljoner kronor investerade i reservkapacitet för att man skulle kunna undvika dagens bristsituation, utan att det hade kunnat göras sannolikt att det krisläge, som motiverat investeringen, någonsin skulle uppstå. Detta, herr talman, tycker jag är en underbar formulering. För det första skulle man med en sådan argumentation kunna avstå från en mängd beredskapsåtgärder på många olika områden. För det andra torde det inte på många år ännu vara någon risk för att investeringar i kraftförsörjningen skulle stå outnyttjade. För det tredje är det ju inte detta som frågan i dag gäller; vad vi nu skall behandla är hur vattenfallsverket bedömt situationen med utgångspunkt i sin nuvarande kapacitet. Ett studium av tillgängligt material i denna fråga övertygar ingalunda om det riktiga i påståendet, att allt skulle vara bra handlagt från myndigheternas sida och att reservanternas kritiska inställning skulle vara obefogad. Det är snarare tvärtom. Från sommaren 1968 fram till dags dato — alltså under ett och ett halvt års tid — har tillrinningen varit i medeltal 15 procent lägre än det extremt torra året 1947—-1948. Vattenflödet har un der senaste 1!/2 åren varit så exceptionellt lågt, att det statisiskt sett endast beräknas inträffa en gång på flera hundra år. Underskottet i vattenkraftsproduktionen för denna tid uppgår till inte mindre än 10000 miljoner kWh eller 17 procent av hela 1969 års kraftproduktion. Inför denna situation gjorde faktiskt Vattenfall en omdisponering av kraftförsörjningen — det skall ärligt och villigt erkännas. Man tillgrep också en mycket omfattande kraftimport från våra grannländer — Danmark, Norge och Finland. Men trots detta var innehållet i regleringsdammarna våren 1969 lägre än vid något tillfälle under den senaste 20-årsperioden, och regleringsmagasinen var vid vårflodens slut bara fyllda till litet mer än hälften. Och efter detta kom som bekant den enormt torra sommaren.

På diagrammet ser detta höstregn ut som en liten obetydlig knorr på denna brant nedåtgående kurva ändå från årsskiftet 1968—1969 till i dag. I första kammaren sade man skämtsamt, att det var den lilla krok som Vattenfall och statsrådet Wickman hade hängt upp sin optimism på. Den här tillfälliga normaliseringen av vattenflödet i oktober 1969 beskrivs av generaldirektören för vattenfallsverket på följande sätt i den tidigare nämnda artikeln i Affärsvärlden: »Höstregnen i oktober 1969 gav dock betydande krafttillskott. Kraftbalanskalkylerna för vinterperioden visade att produktionsresurserna skulle vara tillräckliga, även om tillrinningen åter skulle minska till tidigare observerade extrema torrårsvärden.> Den bedömningen höll nu inte.

Detta är obegripligt, och det är främst det vi kritiserar. Man har från vattenfallsverkets sida sagt att det före jul inte fanns tillräcklig motivation för en intensiv sparkampanj. Jag frågar mig då om motiven för en sådan kampanj finns först när ransoneringen står för dörren. Vad som inträffat är lärorikt även ur en annan synpunkt. Statens vattenfallsverk är vår största kraftproducent och svarar för nästan 45 procent av kraftproduktionen. Verket har ambitionen att bli ännu mycket större, antar jag — eller hur, statsrådet Wickman? Av hela bristen på 1000 miljoner kWh ligger 90 procent på Vattenfall, medan de privata kraftverken tydligen lyckats hålla sin reservkapacitet på en tillräckligt hög nivå. Om de privata kraftverken inte hade gjort detta, hade bristen i dag varit dubbelt så stor och alltså katastrofal. Om det vill sig illa kan många industrier nu råka i produktionssvårigheter trots att de själva gjort stora investeringar för sin kraftförsörjning, såsom vi hörde av den föregående talaren, och trots att de med egen elkraft skulle kunna klara situationen. Orsakerna till att dessa enskilda kraftproducenter lyckats bättre i sin prognosverksamhet än Vattenfall är väl helt enkelt den, att de enskilda producenterna haft mindre försörjningsområden att tillgodose med elkraft. Därmed har de också haft större möjligheter att överblicka områdena och att göra riktiga kalkyler. En felbedömning på en stor statskontrollerad sektor får alltså vittomfattande konsekvenser, vilket kanske för framtiden borde bli ett observandum för alla dem som ivrar för statlig produktion i stor skala. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall bara med några få ord motivera att jag såsom huvudmotionär avgivit en motion i detta ärende. Det har jag gjort närmast av den anledningen att en ransonering är en mycket allvarlig åtgärd. Den är alldeles speciellt allvarlig när det är fråga om något för vårt moderna samhälle så angeläget som elkraften, av vilken vi alla är så beroende. Detta gäller i alldeles särskilt hög grad industrin. En begränsning av elkraften till näringslivet kan inte undgå att åstadkomma en produktionsminskning, som kan komma att leda till permitteringar. Om en maskin fordrar en viss effekt så finns det — om man skall kunna klara en ransonering — ingen annan möjlighet än att helt enkelt stänga av den. Jag vill understryka att det är allvarligt om man nu, som det verkar av propositionen, i första hand låter ransoneringen drabba industrin. I motionen har vi velat påpeka detta förhållande.

Som också den föregående talaren framhöll har Vattenfall tydligen blivit taget på sängen när man först under senare delen av januari månad kom underfund med hur allvarligt läget var. Med hänsyn till den torra sommaren under fjolåret borde man väl ändå ha kunnat räkna med att det skulle uppstå vissa svårigheter. Allt tyder också på att det tar lång tid innan detta stora byråkratiska företag observerar vad det är fråga om. Som herr Ringaby sade har de mindre enheterna tydligen större möjligheter att överblicka sin situation.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

Herr talman! Propositionen och utskottsutlåtandet gäller en beredskapslagstiftning, som tydligen kan komma att vara i kraft under begränsad tid. Inom utskottet har vi varit eniga om att samhället måste ha möjligheter att i vissa situationer ingripa i kraftförsörjningen. Jag har läst reservationen och hört herr Jönssons i Ingemarsgården och herr Ringabys inlägg. Herr Ringaby sade att höstregnen liksom var en knorr. Man kan väl säga att reservationen som sådan inte är någonting annat än en knorr — jag vet inte om det är en knorr på svansen eller på något annat — eftersom reservanterna inte har föreslagit några positiva åtgärder. Väder och vind är besvärliga faktorer, och vi skulle önska att vi kunde rå på dem.

Tyvärr är väder och vind viktiga faktorer också för kraftförsörjningen.

Jag vågar säga att dessa besparingsåtgärder sattes in när det fanns anledning att vidta beredskapsåtgärder.

Nu inträffar motsatt situation, som vi alla har sett med beklagande. Vi har emellertid näppeligen några möjligheter att lägga det till rätta, såvida det fortfarande är Vår Herre som bestämmer. Det är ganska märkligt att hävda att det borde finnas speciella organ för prognoser. Ingen kräver att jordbrukarna skall ställa prognoser om hur mycket regn som kommer att falla den ena eller andra månaden. Jag har stor respekt för jordbrukarna, men jag tror inte de har speciella möjligheter att göra upp prognoser över regnmängder. Även reservanterna vet att det är fel att ge sken av att de ansvariga myndigheterna icke skulle ha vidtagit åtgärder. När den ogynnsamma utvecklingen fortsatte vidtog man vissa besparingsåtgärder för att komma till rätta med bristen. Jag fick en känsla av att speciellt herr Ringaby ville lägga ansvaret för den nuvarande situationen på staten. Man menar tydligen att regeringen har handlat felaktigt — hade den sagt ifrån att det skulle komma mer nederbörd och att vi skulle få blidare väder, skulle naturligtvis utvecklingen ha gått annorlunda. Regeringen har emellertid inte en sådan makt, och därför har vi kommit i en situation där vi tvingas begränsa kraftförbrukningen inom en viss sektor, vilket vi alla beklagar. Jag hävdar emellertid att man inte kunnat förutse framtiden eller råda bot på svårigheterna, utan det är olyckliga omständigheter som har lett till de nuvarande besvärligheterna. Vi vet att vattenkraften ändå är den säkraste kraftkällan. Det är länge sedan exempelvis Älvkarleby kraftverk tillkom, men jag kan inte minnas att det har varit något större avbrott där. Nu har vi också satsat på värmekraftverk, men de har behagat att inte fungera. Man kan naturligtvis hävda att vattenkraften i första hand bör byggas ut så mycket som möjligt, när vi nu har den i landet, men här kommer andra intressen in. Jag har en känsla av att man har prövat alla andra möjligheter att komma till rätta med problemet. Vad beträffar atomkraftverk skall jag villigt erkänna att jag ställer mig frågande. Även de för kraftförsörjningen ansvariga måste ta olika hänsyn. De måste göra ekonomiska beräkningar m.m., och det har de gjort på olika sätt. Jag vill säga att man vill ha detta redovisat för att skapa oro, och det kan väl inte vara rim och reson i det. Om man skulle ha börjat tala om elransonering i hemmen skulle det ha skapat en mycket stor oro. Vad beträffar den beredskapslagstiftning som troligen kommer att träda i kraft i begränsad utsträckning, är det angeläget, att man, innan man inriktar diskussionen på ett visst sätt, vidtar åtgärder för att bemästra svårigheterna. Herr talman! Den beredskapslagstiftning, som man har föreslagit och som naturligtvis i en viss situation kan träda i kraft, är nödvändig. Jag vill säga att det finns ingen anledning att här göra anmärkningar mot ansvariga bara för att anmärka. Det är självklart att, om man hade möjlighet att styra det hela på ett bättre sätt — men det vill man ju inte heller — kanske man kunde eliminera vissa olägenheter. Men den samkörning som förekommer mellan olika kraftverk i landet har ändå gjort det möjligt för oss att göra en del besparingar och åstadkomma ett rationellt utnyttjande. Jag kan inte förstå att denna reservation skulle innebära någonting positivt. Den är ju i allra högsta grad negativ. Det är möjligt att man skulle vilja ha en knorr på svansen, som herr Ringaby talade om, men inte behövs det någon beredskapsåtgärd för det. Därför tror jag, herr talman, att det kan räcka med att yrka bifall till utskottets förslag och därmed också till propositionen. Jag är förvissad om att ansvariga myndigheter med uppmärksamhet följer utvecklingen och tar hänsyn till den. Jag skulle bara vilja rent personligt säga en sak. Det har talats om att man skulle göra inskränkningar i trafiken på våra järnvägar. Jag anser att det måste föreligga synnerligen starka skäl, innan man gör sådana inskränkningar. Det skulle nämligen inverka på hela samhällslivet över huvud taget.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
Herr talman! Efter att ha lyssnat på herr Lundbergs anförande tycker jag det är ganska ointressant, om vi har knorrar eller inte. Det tillhör herr Lundbergs största intresse i detta sammanhang efter vad jag kan förstå. Men för mig är det ointressant. Jag vill med anledning av att herr Lundberg säger att vi reservanter inte har kommit med något positivt säga, att jag tycker, att han är ganska orättvis. Vi har sagt att vi tycker att en del i detta sammanhang ser underligt ut och att vi anser att det finns anledning för riksdagen att uppmärksamma detta. Vi vill därför att man skall se tillbaka och utreda vad som skett för att möjligen kunna dra lärdom och förbättra prognoserna. Man kan ju inte som utskottet framhållit bara förvänta att allting skall ordna sig. Herr Lundberg har också förklarat att man litat på att det skulle bli blidväder, och att döma av hans inlägg kan man ta för givet att vi i framtiden helt skall vara beroende av väderlekens nycker, men det kan ju inte vara riktigt. Vidare sade han att samhället måste kunna ingripa, och vi reservanter kräver att riksdagen skall säga vad den tycker i detta sammanhang. Därför har vi fordrat att man skall dra lärdom av det inträffade. Det bör verkställas en utredning så att man vid kommande tillfällen kan vidta lämpliga åtgärder. Vi kan ju inte lita på väderleken och måste därför försöka förbättra prognoserna och planeringen samt vidta åtgärder i rätt tid beträffande besparing och förbrukning av varor på detta område, så att vi slipper oväntade ingripanden.

Herr talman! Herr Lundberg sade att reservationen inte är positiv utan negativ, men den är sannerligen inte så negativ som herr Lundberg, ty jag kunde inte märka något positivt i hans anförande då det gällde oss reservanter. Det verkade som om det skulle vara närmast otillständigt att över huvud taget lämna en reservation till ett utskottsutlåtande. Herr Lundberg litar tydligen inte på Vår Herres förmåga att bestämma vädret, men han litar tydligen hundraprocentigt på Kungl. Maj:ts möjligheter att ordna allt till det bästa. Av naturliga skäl gör inte vi detta alla gånger. Gör nu inte frågan mer komplicerad, herr Lundberg, än den är och lägg inte in andra värderingar i vårt ställningstagande än vi själva gjort. Det finns anledning att observera vad som skett, det är inte tu tal om det, herr Lundberg. Studerar man vattentillrinningen under ett och ett halvt år måste man fråga sig varför förslaget om sparsamhet med elström inte väckts tidigare. Nu finns det vattenmagasin i våra norrländska flottleder, och enligt vad jag hört ryktas överväger man att töm ma även dessa gamla flottledsmagasin. Det är en desperat åtgärd eftersom det är mycket litet vatten i dessa magasin, men det innebär givetvis en liten möjlighet att förbättra situationen. Detta visar väl ändå hur allvarligt läget är. Ett annat sätt är att underskrida den nedre regleringsgränsen. Underskrids denna med 10 cm får man enorma vattenmängder, men när vårfloden kommer måste magasinen fyllas på nytt och har man underskridit nedre regleringsgränsen tar det längre tid och därför vill man inte välja den utvägen. Så nog har det funnits anledning, herr Lundberg, att observera den här frågan tidigare.

Herr talman! Visst kan man hysa övertro på en utredning om en prognos. Med alla dessa frågetecken är svårigheten just att göra en sådan prognosutredning, vilket man ju önskar. Vidare är det givet att man bör dra lärdom, men i ett föränderligt samhälle kan man inte resonera statiskt och prognosera på så lösa boliner som man tycks vilja i detta sammanhang. Naturligtvis kan man tala om att utbyggnaden bör ske på ett visst sätt. Det är självklart att när vi exempelvis säger, att vi skall taga hänsyn till naturvårdsvärden, så kan det ge anledning till en uppbromsning i den delen. Men vad kommer sedan? Är vi beredda att ta konsekvenserna och gå vidare?

I det fallet har jag heller ingen respekt för någon. Jag nämnde tidigare Vår Herre, eftersom jag förutsatte att reservanterna räknade också med honom, när de gör sådana prognoser som de vill göra, men jag har heller ingen större respekt för konungen eller någon annan. Jag konstaterar bara att det finns anledning för reservanter na att sikta framåt, när de gör sina utredningar och prognoser. Och med den kontakt jag har med kraftverksföretagen vågar jag säga att de verkligen arbetar med dessa frågor. Däremot tror jag inte att den utredning som reservanterna talar om kan lösa de problem som här föreligger.

Herr talman! Jag tror visst att herr Ringaby vill förstå dessa saker, men om man gör sig besvär med att skriva en reservation, så måste det ju ändå finnas någon kärna i det som skrives. Men vad reservanterna här har åstadkommit verkar inte vara något annat än »slysäd>, och då är ju hela reservationen meningslös. Vad sedan prognoserna angår har myndigheterna mer än nog av de serier som redan gjorts upp.

Herr talman! Efter herr Lundbergs senaste anförande kunde denna debatt egentligen sluta, och jag skall ha ambitionen att inte förlänga den i onödan. Men några saker som här sagts finner jag anledning kommentera, bl.a. därför att det som anförts också ofta säges i den allmänna debatten. Den punkt som jag först vill ta upp är anklagelsen för dålig planering, d.v.s. att Vattenfall alltför sent skulle ha reagerat i en situation, som beskrevs under hänvisning till ett diagram. I första kammaren återgavs detta på TV skärmarna medan det i denna kammare beskrevs verbalt. Man menar att den helt självklara slutsatsen att starta en besparingskampanj skulle ha dragits vid årsskiftet. Hela ansvaret för den som man säger uppenbart inkompetenta bedömningen läggs på Vattenfall och naturligtvis också på det av Vattenfall lättlurade industridepartementet och industriministern. Detta innebär nog ändå en underskattning och en felbedömning av hur frågor som dessa handläggs. Det är centrala driftledningen som är den ansvariga instansen. Självfallet har Vattenfalls företrädare en mycket stor roll i centrala driftledningen, men där finns även andra kraftproducenter företrädda och det vore faktiskt att något underkänna deras kompetens att tro att en lättsinnig bedömning inom Vattenfall utan vidare skulle accepteras av dessa.

Egentligen är det inte heller så underligt att den bedömning som gjorts varit så enhällig som varit fallet. Det är sant att det hade varit ett svårt torrår 1968 och en mycket torr sommar 1969. Enligt reservanternas mening borde man ha ingripit ungefär vid årsskiftet 1969—1970. Man hade emellertid då att ta ställning till den prognos som då kunde göras. Enligt den bedömning som gjordes hade man inte alls behövt anta att tillrinningen skulle ha varit normal, ännu mindre lättsinnigt ha behövt satsa på en övernormal tillrinning för att undvika ransonering. Nej, man hade så till den grad garderat sig att kraftproduktionen, även om tillrinningen hade varit den lägsta som någonsin förekommit under den tillgängliga 40 åriga observationsperioden, skulle ha kunnat försiggå utan störningar. Nu blev emellertid tillrinningen lägre än den varit någon gång under de undersökta 40 åren. T.o.m. i efterhand kan man göra gällande att den bedömning som gjordes var rimlig. Man tog en definitivt acceptabel risk. Dessutom har det, vilket inte ofta nämns i debatten, inträffat att ett antal ganska stora värmekraftaggregat fått tekniska haverier och därmed ytterligare försvårat situationen. Jag menar därför att reservanternas krav på en kommission för undersökning av de »felbedömningar», som skulle ha ägt rum, i verkligheten redan är tillgodosett med det material som centrala driftledningen redovisat. Var och en får sedan efter sitt samvete avgöra om den gjorda bedömningen var försvarlig eller icke. Jag anser alltså att det var en fullt försvarbar bedömning som då gjordes och att den ytterligare utredning som reservanterna begär inte skulle ge något resultat utöver vad som redan nu är redovisat. Den intressanta frågan är naturligtvis vilken slutsats vi för framtiden kan dra av det inträffade. Man klagar och säger att industrin drabbas hårt av en kommande ransonering och att det för framtiden bör planeras så att industrin inte drabbas av en eventuell ransonering — det kan självfallet icke uteslutas att en sådan kan behöva tillgripas under nästa år. Om vi kommer i ett läge där förbrukningen av elektrisk energi måste nedbringas kommer detta alltid att drabba även industrin av den mycket enkla anledningen att industrin är den stora konsumenten av elektrisk energi. 60 procent av elenergin konsumeras av industrin. De 1 500 företag som förbrukar mer än 1 miljon kilowattimmar per år svarar för icke mindre än 95 procent av denna förbrukning. Det är alltså ofrånkomligt att ett antal stora konsumenter måste drabbas när en bristsituation uppstår. Självfallet är det ett önskemål — det behöver man icke vara reservant för att understryka och det har också understrukits starkt i propositionen och av utskottsmajoriteten — att den begränsning som nu blir nödvändig och som kan komma att bli nödvändig nästa år så långt möjligt skall ta hänsyn till den industriella produktionens och sysselsättningens behov.

I den kungörelse som kommer att utfärdas i anslutning till att lagen träder i kraft kommer också ransoneringsnämnden att åläggas att ta särskild hänsyn till de elkonsumerande företagens betydelse för »vårt lands betalningsförhållande med utlandet>. Det betyder i klartext att särskild hänsyn kommer att tas till den valutaintjänande exportindustrin och naturligtvis även till den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin. Tekniskt kommer detta att ske genom det dispensförfarande som ransoneringskungörelsen förutsätter. Man förbereder även att för en kommande ransoneringsperiod efter den nu närmast aktuella kunna bredda ransoneringen utöver de kategorier som jag här nämnt. Just med tanke på att vi i dag inte kan utesluta att vi kan hamna i en liknande bristsituation nästa år förbereds åtgärder för att en sådan begränsning skall kunna göras för ett så stort antal konsumenter som möjligt. Arbetet går alltså ut på att vid en ransonering under en längre tid än den som nu är aktuell få en bredare tilllämpning än som är möjligt i dag. Resultatet av detta arbete kommer senare att redovisas. Reservanterna begär att man på lång sikt skall uppmärksamma de problem som uppstår i samband med bristsituationer. Jag delar deras mening därvidlag men samtidigt delar jag herr Lundbergs uppfattning om att ett påpekande av detta behov är rätt överflödigt, eftersom det redan är klart uttalat i propositionen. Bedömningen gäller vilken reservkapacitet vi mot bakgrunden av erfarenheterna från de senaste torråren skall planera för i framtiden. Det är en komplicerad fråga att ta ställning till, och inom Vattenfall liksom hos övriga kraftproducenter pågår arbetet med att utreda dessa problem. De slutsatser som Vattenfall kommer fram till får regeringen tillfälle att pröva i höst. Självfallet kommer resultaten av denna prövning att redovisas för riksdagen i anslutning till statsverkspropositionen 1971. Detta är de konstruktiva slutsatser man kan dra av det inträffade. I och för sig menar reservanterna också att man skall dra dessa slutsatser, men de är för mig liksom även för utskottsmajoriteten så uppenbara och självklara, att jag har svårt att inse att det går att uppnå någonting genom att i en polemiskt utformad reservation ge skenet av att dessa självklara upptäckter skulle vara förbehållna enbart reservanterna inom utskottet. I verkligheten är det fråga om självklar politik för både regeringen och de ansvariga inom verken. Jag förstår att det är svårt att inte falla för frestelsen när den kommer, men man bör kanske ändå vara en aning försiktig när man använder det inträffade som ett led i diskussionen om statliga företag kontra privata sådana. Det är en diskussion som vi på många punkter har skäl att föra, men i detta fall tror jag inte att en sådan diskussion har någon relevans. Den har ingen relevans av flera skäl. Bl.a. är hela vårt nät sammankört, och därför spelar det ingen roll vilken producent som för tillfället har brist i sin produktion och vilka som har överskott. Även produktionsutbyggnaden är de facto samordnad och samplanerad. Nu säger man att det är Vattenfall som drabbats av produktionsstörning. Detta är riktigt. Sedan drar man slutsatsen att detta beror på att Vattenfall är statligt, medan däremot de duktiga privata och kommunala kraftverken inte har drabbats. Här drar man dock en enligt min mening litet enfaldig slutsats av det inträffade. Att just Vattenfall drabbats hårdare än de kommunala och privata kraftverken i år beror på flera orsaker. En av dem är att Vattenfall i mycket högre grad än andra kraftproducenter är beroende av vattenkraften, och eftersom det är vattenkraften som just i detta fall vållat problem, är det självklart att Vattenfall som producent blir relativt sett mera lidande än andra kraftproducenter. Dessutom har Vattenfall råkat ut för tekniska haverier. Jag vet inte om herr Ringaby vill lägga ansvaret för det tek niska haveriet i Stenungsund på Vattenfall i egenskap av statligt företag. Det var där en av ett privat svenskt företag producerad turbin som havererade, medan däremot — i varje fall för tillfället — turbiner som levererats till oljekraftverket i Karlshamn har fungerat. Där är det fråga om importerade turbiner. Om herr Ringaby vill föra en diskussion på denna punkt, kan vi gärna diskutera svensktillverkad kontra importerad utrustning. Däremot lär det vara rätt svårt att lägga ansvaret på Vattenfall för sådana tekniska missöden som inträffar i och med tillämpningen av en delvis ny teknik som det här varit fråga om, eftersom dessa turbiners dimension är mycket större än den man tidigare arbetat med. Men det slår olika för olika producenter under olika år. Torråret 1968 var Vattenfall nettoleverantör till andra svenska kraftproducenter. I år är det tvärtom. Vattenfalls nettoleveranser till övriga producenter år 1968 var lika stora som de återleveranser som nu görs från privata och kommunala kraftverk till Vattenfall. Herr talman! Vi har i vårt land ett kraftpris som internationellt sett är lågt. Svensk industri har sedan lång tid haft en mycket gynnsam konkurrensbetingelse just i tillgången på billig elektrisk energi. Jag hoppas att det inträffade inte kommer att ändra den bilden. De problem som vi möter i dag är allvarliga, men vi skall inte uppförstora dem. Jag tror att vi även i framtiden kommer att kunna säga att den svenska kraftförsörjningen fungerar till både industrins och hela samhällets fromma.

Herr talman! Statsrådet Wickman har nu framlagt sina synpunkter på denna fråga, och såvitt jag kunnat finna har han inte anfört några starkare skäl mot vår reservation. Han försöker kanske försvara sig med att centrala driftledningen, som har även privata kraftproducenter inom sig, har varit enig om kraftpolitiken. Det är riktigt att den har varit det, men det kanske kan tillläggas, att CDL:s chef också är generaldirektör för vattenfallsverket, att dess vice chef utses av vattenfallsverket och att CDL:s förvaltande organ, riksdriftbyrån, också har en chef som utses av Vattenfall. CDL är alltså mycket hårt styrd från Vattenfall, och det slutliga ansvaret faller ändå på statens vattenfallsverk. Vidare hänvisar statsrådet Wickman till orsakerna till ransoneringshotet: vattenbristen, den ringa tillrinningen — den sämsta på 40 år —, den stigande elförbrukningen — större än vad man har prognostiserat — och den starka kylan i vinter. Det är alldeles riktigt, men vi skall komma ihåg att förbrukningsprognoserna efter hand har skrivits upp och att det kan konstateras att detta har gjorts på ett tidigare stadium hos de enskilda kraftproducenterna, därför att de snabbare får kännedom om utvecklingen inom sina respektive områden. Vad jag sade om enskilda kraftproducenter och mindre områden har nog ändå sin relevans, herr statsråd. Det som inträffade år 1968, herr statsråd, när situationen var den omvända och staten fick förse de enskilda kraftproducenterna med kraft, berodde ju på att Vattenfall, som har monopol på import, då importerade vattenkraft så billigt att man inte själv kunde framställa den till det priset. På det sättet var det alltså en helt normal affärstransaktion, kan man säga. Jag har inte mera att tillägga. Det anförande som statsrådet Wickman har hållit har styrkt oss reservanter i uppfattningen att man behöver dra lärdom av vad som nu har inträffat för att kunna göra bättre bedömningar för framtiden. Jag vidhåller därför mitt yrkande.

Herr talman! I radionyheterna i mor se hörde jag att Krångedegruppen hade problem med överskott av elenergi som inte kunde överföras till Vattenfall. Jag har inte kunnat forska häri, men det måste väl röra sig om temporära problem som skall kunna lösas. För allmänheten ter sig emellertid läget säkerligen ganska förvirrat när den får höra att det finns kraft som inte kan förbrukas. Statsrådet Wickman säger att bedömningen inom centrala driftledningen var samstämmig i vintras; man hade då gått ut från prognoser som hade gjorts och ansett att kraften skulle räcka. Det fanns emellertid en differens i bedömningen av läget mellan Vattenfall och andra kraftproducenter. Detta framgår också av vad statsrådet själv säger, att 1965 hade enskilda producenter bedömt läget fel medan det 1969 var Vattenfall som bedömde läget fel. Vattenfall bedrev också under förvintern en mycket aktiv försäljningskampanj. Allt detta visar att det måste vara något fel i bedömningen — den är inte samstämmig inom och mellan alla producentgrupper. Bristen på elkraft är dessutom nu olika stor inom olika grupper. Frågan om elkraftförsörjningen behöver därför utredas. Att statsrådet Wickman inte är av den åsikten är ganska naturligt — han har alla trådar i sin hand och är delvis ansvarig för hur prognosverksamheten bedrivs. Men vi som är ledamöter av riksdagen och inte har samma möjligheter att bedöma och påverka frågan måste påfordra att prognosverksamheten förbättras. Vad som har inträffat är skäl nog att se över frågan och försöka dra lärdom av erfarenheterna. Det är alltså inte fråga om att försöka sätta fast en syndabock. Jag anser att kravet i vår reservation är mycket mer befogat sedan jag hört vad utskottets talesman herr Lundberg och statsrådet Wickman har anfört i denna fråga.

Herr talman! Jag är glad över att höra att statsrådet Wickman är på det klara med att om den kommande ransoneringen förlängs eller om vi får en liknande ransonering ett annat år skall man försöka sprida verkningarna av den. Detta visar att det är befogat med någon form av planläggning. Det hade därför varit av värde om en signal beträffande situationen hade givits på ett något tidigare stadium. Jag förstår att det är krångligt att ransonera den privata konsumtionen, och det kanske man inte kan ge sig på. Det har emellertid under den senaste tiden visat sig att det är möjligt att spara elström genom propagandaåtgärder. Statsrådet Wickman säger att han i kungörelsen om ransoneringen skall säga ifrån att de stora exportföretagen och även de importkonkurrerande företagen skall behandlas milt. Jag förmodar att statsrådet inte menar att ransoneringen skall bli utan verkan för dessa grupper, men om de fritas blir det inte så värst stor del av industrin som ransoneringsbestämmelserna kan gälla. Det är väsentligt att vi försöker komma fram till ett system som i så liten utsträckning som möjligt skadar vår produktion; detta har särskild betydelse för vår för närvarande något svaga valutasituation. Därför är det att hoppas och tro att denna ransonering inte skall bli alltför allvarlig. Men om Vattenfall i ett tidigare skede hade signalerat, tror jag att det hade varit möjligt att undvika en del av de mycket allvarliga verkningar som vi nu kommer att få under de närmaste veckorna framöver.

Herr talman! Den situation vi hamnat i är naturligtvis inte nöjsam. Åtgärder som medför en begränsning av den industriella produktionen måste så långt det är möjligt undvikas. Men man kan inte heller komma ifrån att det är omöjligt att förutse allt som kan inträffa på elproduktionens område. Jag tror att orsaken till att vi hamnat i detta läge till mycket stor del ligger i övergången från vattenkraftverk till ångkraftverk, vilkas driftsäkerhet vi ännu inte har tillräckliga erfarenheter av. De har visat sig vara mycket mer äventyrliga än man tidigare var medveten om. Detta beror framför allt på att det är mycket stora aggregat som numera kommer till användning. Man skulle emellertid ändå vilja uttrycka den önskan, att centrala driftledningen hade bestått av något mer optimistiska personer. Mycket ofta har centrala driftledningen hållit sig i underkant av utvecklingen, och vi har mer än en gång konstaterat, att man måst lyfta de tidigare prognoserna. Därmed vill jag inte säga att det skulle vara möjligt att från något annat område tillföra centrala driftledningen mer kunniga personer. Jag vet inte var vi skulle hämta dem. I centrala driftledningen finns all den expertis inom kraftverksgrupperna som går att uppdriva. Men man har kanske varit något för försiktig i sina bedömningar. Framför allt måste vi, herr talman, med hänsyn till de nya produktionsmetoder som nu används ha en bättre och starkare reservtillgång än den nuvarande. Jag är emellertid övertygad om att man är fullständigt medveten härom inom centrala driftledningen. Det har sagts att centrala driftledningen borde lära något av vad som inträffat. Jag är övertygad om att den gjort det. Man kan emellertid aldrig förutse vad som kan inträffa på grund av materialfel och annat, när vi är så starkt beroende av värmekraften för vår elförsörjning. Herr Ringaby ansåg att de enskilda kraftproducenterna lyckats bättre. Jag skulle vilja säga till herr Ringaby, att 'om vi skall vara riktigt ärliga så är det nog de kommunala elproducenterna som haft mest tur. Men jag vill, som det heter, ta i trä; vilken minut som helst kan det bli fel på något av de stora aggregaten som gör att det blir ett stopp. Då skulle svårigheterna, på grund av de stora enheter som i dag används, bli ännu större. När frågan om den fortsatta utbyggnaden av elkraftsproduktionen blir aktuell, är det min önskan att också riksdagen skall vara medveten om vad som krävs i fråga om reservkraft för att vi skall kunna säkerställa vår elkraftsförsörjning. Jag tycker inte att vi skall orda så mycket om hur vi skall organisera nästa ransoneringsperiod. Det vore mycket nyttigare om vi koncentrerade oss på att skapa en sådan säkerhet, att vi vad som än inträffar har möjligheter att hålla vår industriella produktion i gång. Vi måste skapa en så stark reserv — även om kostnaderna härför blir betydande — att produktionen kan hållas i gång. Jag tycker att vi bör ägna oss åt denna fråga hellre än att diskutera vilka grupper som skall beröras av en kommande ransonering. Jag kan vid detta tillfälle inte underlåta att göra också några andra reflexioner. De som har att svara för elproduktionen måste i mycket god tid vara färdiga med sina prognoser, de måste i mycket god tid förbereda sina anläggningar, av vad slag de än är, och de måste ha mycket god ordning på sin produktion för år framöver. Det måste stå klart för envar att det kan uppstå fluktuationer i sysselsättningsprogrammet i vårt land. Vi hade en klar dämpning under mitten av 1960-talet, och den inverkade otvivelaktigt på prognoseringen, som i sin tur påverkade planeringen. När planeringen ligger så långt före det färdiga resultatet är det inte så egendomligt att det uppstår fel. Till sist måste jag säga att det inte är någon nöjsam uppgift att vara elproducent i dag. Vill man ta vara på mer av den gamla slitstarka och driftsäkra vattenkraften är det strax någon förståsigpåare som reagerar och säger: Nu fördärvar man vår natur. Då säger man: Då får vi bygga i ånga i stället. Då är det ett annat sällskap som säger: Usch, nu öser man Över oss sot och svavel och all slags elände. Då säger man: Då får vi gå över till atomkraft. Då kommer en ny förståsigpåare och protesterar mot atomkraft, strålningsrisker, utsläpp av varmvatten, fördärvande av våra insjöar och våra älvar. T. o. m. Östersjön är det ju risk att man fördärvar. Jag måste be riksdagen beakta att det inte är nöjsamt att försöka förse det svenska samhället med den absolut nödvändiga elproduktionen, som vi ju ändå alla är medvetna om skall till. Vi får nog anlägga en något mer positiv attityd till de företag som har att svara för vår kraftförsörjning. Även om man i dag har lust att kritisera är det betydligt mer angeläget att försöka binda ihop det hela med framtiden så att vi slipper ransoneringsavbrott av den typ som vi faktiskt befarar i dag.

Herr talman! När andra världskriget bröt ut var vår beredskap dels god, dels mindre god. I fråga om kraftförsörjningen var den god. Och det berodde på har det berättats mig — att centrala driftledningen tillkom under en period av torrår under 1930 talet och att statliga, enskilda och kommunala kraftproducenter därför var samkörda. Nu har centrala driftledningen haft sämre möjligheter att bedöma läget, och vi har kommit i en nödsituation. Vi har nu — departement och riksdag — i ilfart måst behandla denna fråga. Två propositioner har framlagts, dels proposition 33, som behandlas i dag, dels proposition 48. Utlåtandet om den senare har i dag slutjusterats av tredje lagutskottet och kommer nästa vecka på riksdagens bord. Jag vill säga några ord i anslutning till den senare propositionen. Jag tycker att den hör ihop med denna fråga, eftersom båda propositionerna avser åtgärder för att bemästra det extraordinära läget vi har kommit i. Eftersom industriministern är närvarande i kammaren skulle jag vilja vädja till honom att man bekantgör de företag som kan tänkas beröras av proposition 48. Däri föreslås en sänkning av dämningshöjden för regleringsmagasin vid företag där det finns domar på hur lågt man får gå. Man bör också underrätta allmänheten om vilka företag som berörs, först och främst för att man i orten skall hinna reagera. Man tänker sig att i varje fall naturvårdsverket skall tillfrågas och även kammarkollegiet och vattenrättsdomare. Det finns också en befolkning, bl.a. samer, som är intresserade av de här frågorna och som vill ha reda på vilka företag det gäller. Enligt vad som har försports och vad som har framgått av en TV-intervju finns det en förteckning över tilltänkta regleringar. Allmänheten och särskilt de direkt berörda bör få ta del av den, så att de hinner sätta sig in i förändringen. Också behandlingen här i riksdagen skulle bli lugnare, om vi visste vilka företag det gäller. Lagen är skriven helt allmänt och kan gälla vilka företag som helst, t.o.m. sådana där svårartade skador skulle kunna uppstå. Det är därför angeläget att få reda på vilka företag det är fråga om. Ett sådant kungörande skulle stilla onödig oro.

Herr talman! Riksdagen behandlade vid två tillfällen under 1969 införandet av traktorskatt. Trots att riksdagen sålunda till synes grundligt behandlade frågan fick traktorskatten ändå inte en tillfredsställande utformning.

Det förhållandet är ingalunda tillfredsställande, och jag har för min del stor förståelse för de motioner som har avgivits i ärendet. När ärendet har behandlats i bevillningsutskottet har vi på den borgerliga sidan inte drivit frågan fram till en reservation, men vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Varför stannar vi vid ett särskilt yttrande?

Vi har tagit fasta på denna dispensmöjlighet och menar, även om det är ett fullt berättigat krav som motionärerna framställer, att det är skäl att dröja något år innan man river upp höstens beslut. Man bör vänta så länge att man får se om dispensförfarandet kommer att utnyttjas på ett sätt som man kan vara tillfredsställd med. Även om det finns en stark anledning att bifalla motionerna, har vi alltså nöjt oss med att foga ett särskilt yttrande till utlåtandet. Jag har därför, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Ledamöter av modera ta samlingspartiet har väckt en motion som går ut på att jordbrukstraktorer som används i den egentliga jordbruksdriften skall helt befrias från skatt. Partiets representanter i bevillningsutskottet har emellertid förenat sig med de två övriga borgerliga partiernas ledamöter om ett särskilt yttrande. Det kan naturligtvis ligga något i att man avvaktar och ser hur beskattningen kommer att verka. Men rent principiellt skulle jag vilja göra det uttalandet att det är ytterligt egendomligt, att man på detta sätt beskattar en arbetsmaskin som endast är avsedd för användning inom själva arbetsområdet såsom produktionsmedel. Det strider helt enkelt mot principen att någon särskild skatt inte skall uttas i sådana sammanhang. Därför finns icke något som helst motiv för en skatt på de traktorer som uteslutande används inne på gårdarna och i jordbruksdriften. Jag förmodar att utvecklingen på detta område kommer att resultera i att det inom en snar framtid framläggs en proposition med förslag att eliminera den utomordentligt stora orättvisa det här gäller.

Herr talman!

Jag skulle, herr talman, vilja säga några ord om den typ av uppgörelse som omnämnts av utskottet. Det är ju riksdagen som skall besluta om beskattning. Jag tycker därför att det är högst otillfredsställande, att finansministern så att säga under hand gör upp med de organisationer som är berörda i sådant sammanhang — det blir en form av kohandel — och att de politiska partierna sedan skall anse sig mer eller mindre bundna. Vi inom folkpartiet anser fortfarande att denna skatt inte är tillfredsställande. Vi säger i det särskilda yttrandet att principen att vägtrafikbeskattningen skall bygga på fordonens kostnadsansvarighet för de allmänna vägarna skall vara den bärande. Vår uppfattning om det orättvisa i traktorskatten kvarstår därför. Det är samma uppfattning som vi från folkpartiet framförde, när frågan behandlades förra våren. Vi är inte tillfredsställda med denna typ av uppgörelser. Skulle uppgörelsen vara förenlig med vår uppfattning, måste jordbrukstraktorer som inte nyttjas på de allmänna vägarna befrias från beskattning. Därför har vi, herr talman, med det särskilda yttrandet velat markera, att vår ståndpunkt är oförändrad i sakfrågan.

Herr talman! Det råder ingen tvekan om att den principen är riktig att därest traktorer används för vägtransporter skall det också betalas skatt för dem. Vi visade för vår del förra året att det finns möjligheter att särskilja de olika formerna av traktorer, alltså de som används enbart inom jordbruket och de som används också för vägtransporter. Regeringen valde emellertid en betydligt enklare metod, nämligen en schablontaxering, trots att man i remissvaren på utredningens betänkande i mycket stor utsträckning förklarade sig negativ till en sådan. Den förändring som skedde i höstas kan sägas innebära, att finansministern gjorde en ändring, därför att han blivit övertygad om att skatten var felaktig, i varje fall sådan den tidigare utformats, och att han inte haft det underlag som skulle ha varit erforderligt. Jag skall inte diskutera det sätt på vilket man införde skatten under en tid, när förhandlingar pågick och den ena parten uppenbarligen måste vara medveten om att jordbruket genom denna skatt skulle få en belastning. Detta var sannerligen inte tilltalande. Det är kostnadsansvarighetsprincipen som här är avgörande, och detta måste anses vara principiellt helt riktigt. Om någonting annat skall läggas till grund för beskatt-- ningen måste förslaget vara ordentligt underbyggt, och det har inte varit fallet. För traktorer som används enbart inom jordbruksfastigheten måste framläggas förslag om skattefrihet. Till utskottsutlåtandet har emellertid endast fogats ett särskilt yttrande, och jag har därför ingen möjlighet att nu framställa något yrkande i den riktning jag här antytt.
Herr talman! Två talare har här försökt framställa det som om traktorskatten i sitt nuvarande skick skulle ha utformats enligt en uppgörelse mellan finansministern och RLF. Jag vill från denna talarstol understryka, att det inte föreligger någon sådan uppgörelse. Finansministern hade vid en Ööverläggning med RLF räknat fram att skatten på traktorer borde vara en annan än den vårriksdagen 1969 beslutat. Därför framlades en proposition för höstriksdagen, varefter utskottet tillstyrkte: och riksdagen beslutade om den nya traktorskatien. Det rör sig alltså inte om någon uppgörelse med RLF. Men jag kan förstå att bevillningsutskottets borgerliga ledamöter och herr Eliasson i Moholm är litet oroliga, ty det är ju valår och de vill förmodligen sätta i gång nya demonstrationer. Och det kan de få göra; de har ju ett dåligt utgångsläge, eftersom de ändock själva varit med om beslutet. Beträffande redskap i jordbruket gäller sådana bestämmelser att om man tar bort gummihjulen på traktorn blir den skattefri, något som också klart och koncist framhållits i utskottets utlåtande. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, utan med hänvisning till utskottets motivering i övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Traktorskatten är ett belägg på att finansministern borde akta sig för att lättvindigt gå ifrån vad utredningar efter ett mycket grundligt arbete kommit fram till. Inom bilskatteutredningen hade vi gjort en ordentlig undersökning och var eniga om att jordbrukstraktorer som inte används på allmän väg borde undantas från beskattning. Detta innebar helt enkelt att vi följde kostnadsansvarighetsprincipen som är en av de grundläggande riktlinjerna för bilskatteutredningen även då det gäller beskattning av bilar. Jordbrukstraktorerna skulle alltså undantas, men tyvärr frångick herr Sträng denna linje och införde beskattning av dessa. Senare prutade han 40 procent — >»hälften prutades genast», skulle man kunna säga även om det nu inte gällde riktigt halva skatten. Efter många uppvaktningar och protester beträffande traktorskatten fann sig tydligen herr Sträng i detta fall föranlåten att backa — det förefaller också som om han i fråga om den kommande skattepropositionen backat en hel del, jämfört med de första uppgifterna i årets finansplan. Nu finns det ju ingen omfattande utredning till grund för det kommande skattepaketet, vilket sannerligen väl behövts. Finansministern hade kanske varit mer bunden om det blivit en total översyn. I fråga om traktorskatten frångick emellertid finansministern, som sagt, bilskatteutredningens förslag, vilket jag tycker var felaktigt.